Herr talman! Detta betänkande går under beteckningen Djurskydd m.m. I själva verket upptar dock djurskyddsfrågorna endast en begränsad del av betänkandet. I huvudsak är det frågor kring försöksdjur som tas upp. Vi har ifrån centerpartiet tagit upp i motioner LD50-testernas vara eller inte vara. Vid ett par tillfällen har riksdagen varit enig om att man skall slopa LDS50-tester, eftersom man har tyckt att användningen av dem har medfört ett onödigt lidande för djuren. Förra året var vi ganska kritiska när den socialdemokratiska regeringen inte fick med ett sådant förbud i den nya djurskyddslagen. Under arbetet med detta betänkande har vi fått en redovisning om att dessa tester — som man nu kallar för klassiska LD50-tester — inte används längre. Under de senaste åren har inga sådana försök gjorts. Det har inte ställts de kraven. Det är ju egentligen det viktigaste. Fortfarande finns dock kravet på att man skall få bort denna typ av djurförsök, eftersom man kan tycka att den är onödig. Om metoden kallas för LD50-test eller modifierad LDS50-test kan ju kanske göra detsamma. Man använder visserligen mycket färre djur när det gäller den modifierade formen. Man påstår att man då använder 20-40 djur. Det viktiga är dock att vi får fram alternativ. När det gäller olika typer av kemikalier, mediciner och annat behövs ju tester för att man skall kunna se om preparaten kan användas ute i naturen eller på människor. Det är då viktigt att de här alternativen också testas och att man gör en utvärdering av att de fungerar. Om vi börjar nyttja dessa alternativ innan de är säkra och klara, skulle vi göra dem en björntjänst. Anders Castberger, som talade före mig, gick ut hårt med att tala om folkpartiets syn och säga att man var mycket angelägen om att man skall använda dessa alternativ. Jag saknar Anders Castberger och övriga folkpartister när det gäller våra reservationer om utvärdering och inventering av de alternativa metoderna och även när det gäller att satsa resurser på forskning. Här krävs forskning och utveckling för att dessa metoder skall bli säkra och användbara. Vi har i vår reservation nr 3 ställt kravet att vi skall ta reda på hur pass bra de alternativa metoderna är och också göra en inventering av vilka metoder som finns. I detta arbete kan vi få hjälp, eftersom ett till USA:s kongress Prot. 1988/89:112 underlydande organ har gjort en utvärdering av detta slag av de metoder som 11 maj 1989 finns i USA. Det gjorde man 1986. Man har i en ganska tjock bok listat alla de metoder som finns för alternativ till djurförsök. Det skulle kunna vara en utgångspunkt för det arbete vi vill ha gjort i Sverige. Den första förutsättningen för att vi skall komma bort från djurförsöken är ju att alternativa metoder blir accepterade, att de är godkända och klara. Men då behövs också mer forskning och utveckling. Vi har en reservation som tar upp även den frågan. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till våra reservationer nr 3 och 6 i detta betänkande. Med den nya djurskyddslagen fick vi nog ändå en förbättrad djurhållning i Sverige. Jag tror att det är viktigt också ur denna synpunkt, eftersom de allmänna kraven på hur djur skall hanteras måste återspeglas i användandet och skötseln av försöksdjur. Vi har i betänkandet också behandlat motioner där det framförs krav på att vi skall utvärdera djurförsök både etiskt och biologiskt. Det senare gäller huruvida man kan överföra de resultat man får fram direkt på människan. Där har vi CFN som skall göra denna utvärdering. Det gäller både den etiska sidan och huruvida det lidande som djuren trots allt måste utsättas för vid försök är motiverat mot bakgrund av det resultat man vill nå. Vi har inte ställt oss bakom kraven på en utvärdering, eftersom vi redan har en organisation för detta. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till våra reservationer.

Herr talman! Ingenstans blir vår syn på livet och naturen så tydlig som i vårt förhållande till djuren. Det går också en vattendelare genom alla politiska partier i dessa grundläggande frågor. Här finns två tydliga grupperingar: å ena sidan de som anser att människan har rätt att använda djuren för forskning och försök, för produktion av förnödenheter och som leksaker och å andra sidan de som anser att djuren lever framför allt för sin egen skull och inte för vår, men att vi kan dela jorden och leva här tillsammans, till ömsesidigt gagn. Diskussionen kring djurskydd blir ofta mycket upprörd. I djurskyddsarbetet tillgrips ibland minst sagt okonventionella metoder. I mitt arbete här i riksdagen har jag märkt att frågor kring djurskydd engagerar oerhört många människor. Jag tror det beror på att djuren är så totalt utlämnade till oss. De har inte röst, inte möjlighet att försvara sig. Frågorna om djurskydd kan heller inte isoleras från vår kultur, vårt sätt att leva i övrigt. Respekt för livet är grundläggande och måste finnas i botten för hela vårt samhällsliv. Mot den bakgrunden är den nya djurskyddslag som riksdagen nyligen har antagit ett mycket stort framsteg. Den är dock en ramlag, och nu pågår diskussionen om föreskrifterna i anledning av denna lag. Föreskrifter har nyligen antagits av lantbruksstyrelsen. De anses av en del otillräckliga och av andra som alltför långtgående. Det finns säkert anledning att här i kammaren återkomma till diskussionen kring djurskyddslagen och dess föreskrifter och utvärdera om lagen i praktiken blev vad riksdagen avsett. 43 Det finns också anledning, fast inte inom ramen för diskussionen kring detta betänkande, att återkomma till frågan om hur man reglerar människors rätt att få tillbaka djur de har fråntagits på grund av att de har hanterat djuren illa. Det betänkande vi diskuterar i dag handlar framför allt om djurskyddet i samband med djurförsök och behovet av alternativa metoder. Motioner som vill minska antalet djurförsök finns från alla partier, vilket understryker det jag tidigare sade om att dessa frågor är partiövergripande. Tyvärr kan jag konstatera att det inte är alla enskilda motionärer som har fått sina partiers gehör. Det kunde vi märka i utskottets hantering av dessa frågor. Desto mer stolt är jag därför att ha mitt parti samlat bakom mig i dessa frågor som rör djurskydd. Djurförsök kommer tyvärr ofta till stånd på grund av slentrian. Antalet djurförsök måste dock minskas. Därför har vi krävt att en analys görs av djurförsöken, så att vi kan göra en bedömning av om de försök som nu görs i egentlig mening uppfyller vetenskapliga krav. Vi tror inte att användandet av djurförsök kan upphöra. Desto mer angeläget är det att varsamheten och respekten för de djur som används är stor. Därför krävs en samlad genomgång av vilka rutiner och tekniker som finns och som kan användas för att ge försöksdjuren ett så bra liv som möjligt. Vi har också krävt att de alternativa metoderna skall utvärderas och analyseras. Lennart Brunander har tidigare här i kammaren tagit upp hur viktigt det är att vi noggrant utvärderar de alternativa metoderna, så att vi vet att de är verkningsfulla och att de är ett alternativ till djurförsök. Vi har också krävt att ekonomiska bidrag ges till ett sådant projekt, MEIC-projektet. Ytterligare ett sätt att öka användningen av alternativa metoder är att öka informationen till och utbildningen av dem som är berörda. Tyvärr är det ofta så att kunskapen om vilka alternativa metoder som finns inte alltid är så stor vare sig i de etiska nämnderna som skall pröva djurförsök eller bland forskarna själva. Arbetet för att bygga upp de alternativa metoderna kräver ett samlat agerande från samhällets sida. Därför har vi också ställt upp på det krav som har förts fram i utskottet, som vi tycker är mycket bra, nämligen att det behövs en samlad statlig satsning för att åstadkomma ett verkligt genombrott för de alternativa metoderna. I de etiska nämnderna som prövar om djurförsök skall tillåtas finns representanter för olika intressen. Vi tycker att eftersom intresset för dessa frågor är mycket stort och engagerar många, borde dessa sammanträden vara offentliga. Därför har vi krävt att de etiska nämndernas sammanträden skall bli offentliga. Vi har också krävt att djurförsök skall beläggas med en kostnad, dels i syfte att minska antalet djurförsök, dels i syfte att finansiera en utbyggnad av tillsynsverksamheten när det gäller försöksdjurens levnadsförhållanden. Vi anser att den tillsynen i dag är mycket eftersatt. Slutligen vill jag också nämna ett krav som kommer litet utanför frågorna som rör djurskydd med anledning av djurförsök. Vi har under den allmänna motionstiden väckt en motion som handlar om att avveckla pälsfarmerna. Den tas upp i detta sammanhang. Pälsdjursuppfödningen har under senare år utsatts för viss kritik, befogad Prot. 1988/89:112 kritik, menar vi. Det har gällt försummelser av djurens skötsel och 11 maj 1989 svårigheter att bedriva pälsfarmsverksamhet på ett sådant sätt att djuren kan tillförsäkras rimliga levnadsförhållanden. Mot denna bakgrund anser vi i vpk att man under en tioårsperiod bör avveckla verksamheten vid pälsdjursfarmerna. Vi inser naturligtvis att denna verksamhet ofta förekommer i delar av landet som har sysselsättningsproblem; detta är viktigt att beakta. Men det kan inte vara moraliskt acceptabelt att av sysselsättningsskäl behålla en verksamhet där djuren far så illa som de gör vid pälsdjursuppfödningen. Vi anser att det krävs andra insatser från samhället och det privata näringslivet för att tillförsäkra människor i berörda delar av landet en rimlig grad av sysselsättning. Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till samtliga reservationer i betänkandet som vpk har undertecknat.

Herr talman! Under senare år har djurens villkor debatterats mycket flitigt. Djurskyddet handlar ju i grunden om förhållandet mellan människan och de djur som hon har i sin vård. Många lägger ner ett stort engagemang i djurskyddsfrågor — såväl enskilda människor som olika organisationer arbetar för att värna djurens intressen. Om en djurskyddslag skall fungera väl skall den inte bara vara så utformad att den ger möjlighet till ingripande och straff mot djurplågeri och i samband med andra missförhållanden, utan den skall i ännu högre grad förebygga och förhindra att djuren far illa. I stort sett all djurhållning förändras ständigt och kräver därför särskild uppmärksamhet. Den 26 maj 1988 antog riksdagen ett samlat beslut om en ny djurskyddslag. Den innebär att vi nu har ett bra, lagfört djurskydd. Besluten kunde då fattas under i huvudsak stor enighet i utskottet — och det är bra. Det var en seger att vi kunde komma överens så långt som faktiskt blev fallet, och det var också en seger för djuren att detta beslut fattades. Det betänkande som vi nu behandlar bygger på 51 motionsyrkanden från allmänna motionstiden. I huvudsak handlar motionerna om olika djurförsök och testmetoder. Det beslut som togs förra våren omfattade också de ärenden vi behandlar i dag. Vid användningen av försöksdjur vidgades den etiska prövningen till att omfatta alla djurförsök. Försöksdjursnämnden omorganiserades och förstärktes. Detta var ett led i strävandena att på ett bättre sätt överblicka användandet av försöksdjur. Utskottet framhöll det då också som mycket angeläget att alternativa testmetoder snarast arbetas fram och föreslog ett tillkännagivande till regeringen angående den s.k. LD50-metoden. 10 reservationer har fogats till dagens betänkande. Jag skall något kommentera dem. angelägenhetsgrad, sett från en allmän synpunkt. Allt skall redovisas. Jag yrkar därför avslag på reservationerna. Reservationerna 3 och 4 berör utvärderingen av alternativa testmetoder. Vi kan för närvarande konstatera att det inte i alla delar finns alternativa metoder. Centrala försöksdjursnämnden har ansvaret för att användningen av försöksdjur begränsas genom att främja utvecklingen av alternativa metoder. Reservation 5 berör utbildning och information om alternativa metoder. Centrala försöksdjursnämnden har tillsammans med de etiska nämnderna i uppdrag att verka i samma riktning. Reservation 6 kommer från centern och vpk. Utskottet har tidigare anslutit sig till regeringens program för forskning kring alternativa forskningsmetoder, varför jag yrkar att reservationen avslås. Reservation 7 från folkpartiet tar upp representationen i de etiska nämnderna. Det är ju så att lekmannainflytandet utökades väsentligt och allmänintresset fick större utrymme i och med det beslut som vi fattade i samband med antagandet av den nya djurskyddslagen, varför utskottsmajoriteten nu yrkar avslag på reservationen. Reservation 9 av vpk gäller försöksdjursavgift. Frågan behandlades av utredningen om etiska frågor i samband med djurförsök, men man valde då att inte lägga fram något förslag till försöksdjursavgift. Lantbruksstyrelsen har bemyndigande att ta ut avgifter i ärenden enligt djurskyddslagen. Reservation 10, vpk, behandlar reglerna för pälsdjursuppfödning, vilka skärptes i samband med att den nya djurskyddslagen antogs 1988.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

Herr talman! Åke Selberg tog upp den nya djurskyddslagen och sade inledningsvis att det inte räcker med att vi får en lagstiftning. Vidare menade han att lagstiftningens viktigaste uppgift inte är att straffa folk utan att förebygga och se till att vi får en bättre djurvård. Jag ställer mig med glädje bakom den beskrivningen. Det viktiga är naturligtvis att vi har fått regler som stagar upp verksamheten och talar om och ger information om hur samhället ser på dessa företeelser. Mot den bakgrunden är det viktigt att de som har djur får information och rådgivning. För en tid sedan diskuterade vi dessa frågor här i kammaren i samband med debatten om regeringens budgetförslag. Lantbruksstyrelsen hade då begärt ett anslag för just denna verksamhet. Den gången tyckte varken regeringen eller socialdemokraterna i riksdagen att det var särskilt viktigt, denna informationsverksamhet skulle enligt dem bedrivas med hjälp av medel som eventuellt kunde sparas in på andra områden. Jag tycker inte att det resonemanget går ihop. Därför skulle jag vilja fråga Åke Selberg: Kommer man från socialdemokratiskt håll framöver att ändra åsikt i denna fråga och anslå medel för här nämnda informationsverksamhet? Åke Selberg säger vidare att de alternativa metoderna inte i alla delar fyller kraven i dag. Därför kan de inte användas fullt ut. Detta är jag medveten om. Men det är ju det som är motivet för våra reservationer. Vi begär dels forskning kring och utveckling av dessa metoder, dels en utvärdering, en listning, av vilka metoder som finns. Detta är nödvändigt för att man skall kunna utnyttja de användbara metoderna och utveckla dem som fortfarande inte håller måttet. Det är motivet till motionerna och reservationerna. Hur skall vi, Åke Selberg, kunna få fram bättre metoder på annat sätt?
Herr talman! Det finns en tendens i diskussionen att säga att i och med att vi har en ny djurskyddslag är problemen ur världen. Då har vi ett bra djurskydd. Åke Selberg ger uttryck för just den uppfattningen när han bemöter reservationen om pälsdjursuppfödning. Att vi har en djurskyddslag i det här landet är ingen garanti för att djuren har det bra. Tänk efter litet! Vilda djur, som rävar och minkar, hålls i små burar. Hur skulle en sådan djurhållning någonsin kunna vara förenlig med dessa djurs naturliga beteende och erbjuda dem en livsmiljö i enlighet med deras liv? Det är fullkomligt omöjligt. Det hjälper inte hur många lagar vi än har. Det går inte att utforma en fungerande djurskyddslag för pälsdjursuppfödning. Därför är det enda rimliga att sådan uppfödning avvecklas. I övrigt tycker jag mig märka att Åke Selberg genomgående låter bli att motivera varför han vill avstyrka de krav som framförs. Jag förstår att det är svårt, för kraven är berättigade. Här finns ett missförstånd som jag inte längre vet om det är avsiktligt eller oavsiktligt — samma diskussion hade vi i utskottet — och det rör kravet på en analys av djurförsöken. Jag sade vid utskottsbehandlingen, och jag skall gärna säga det igen, att vi inte med vårt yrkande avsett en dubblering av den prövning av enskilda ansökningar som redan nu görs. Vi avser en analys av djurförsöken över huvud taget för att se i vilken mån de verkligen svarar mot vetenskapliga krav. Det handlar alltså inte om att undersöka varje konkret fall på nytt. Det handlar om att göra en samlad bedömning för att se om metoderna verkligen uppfyller vetenskapliga krav eller om det är av slentrian som vi fortsätter att arbeta enligt dessa metoder.
Herr talman! Lekmannainflytandet ökades väsentligt vid centrala nämndens omorganisation, säger Åke Selberg. Javisst, men det var en tunn förklaring — det var inte ens en förklaring utan bara ett torrt konstaterande. Vi anser att det är en fördel med en allsidig belysning av nämndens arbete. Framstegen inom den medicinska forskningen har en avgörande betydelse för den framtida sjukvården och dess konsumenter. Därför bör inte dessa undanhållas möjligheten att delta. Varför, Åke Selberg, måste socialdemokraterna se på allt så statiskt? Att centrala nämnden omorganiserats en gång behöver inte vara nog för alltid. Anser verkligen inte Åke Selberg att det skulle vara en fördel att få en bättre sammansättning, sådan som vi har föreslagit i reservation 7?
Herr talman! Det är viktigt att vi har fått nya regler och att vi har fått en djurskyddslag som vi var överens om när vi fattade beslut om den i fjol. Det är väldigt bra att vi kunde ena oss. Till Lennart Brunander och Annika Åhnberg kan jag säga att vi har gett myndigheterna möjlighet att ta ut avgift för att på det sättet delvis finansiera tillsynen och informationen. Det ligger naturligtvis på länsstyrelserna och de lokala myndigheterna att klara ut tillsynen och informationen. Till Anders Castberger vill jag säga att jag naturligtvis är på det klara med att denna djurskyddslag inte kommer att vara statisk. Den kommer inte att gälla i alla tider. Vi kommer säkert, precis som jag sade i min inledning, att få situationer då djurhållningen förändras och då förhållandena för både djur och dem som handhar djur förändras. Då skall vi naturligtvis ta upp en ny diskussion. Det är ett år sedan vi fattade beslutet, och vi har helt nyligen fått tillämpningsföreskrifterna. Vi måste ge den nya lagen och de nya föreskrifterna en ärlig chans innan vi föreslår ändringar. När det gäller pälsdjursuppfödningen ligger mycket i det Annika Åhnberg sade. I de nya föreskrifterna och den nya djurskyddslagen tar man upp förhållandena på pälsfarmerna. Även sådana djur får det bättre, de får större utrymmen, vattnet skall vara tempererat osv. Så en bit på vägen har vi kommit.
Herr talman! Åke Selberg säger att lantbruksstyrelserna har fått möjlighet att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för information och rådgivning. Avgifterna kan man bara använda för att täcka kostnaderna för inspektion av de nya anläggningarna, tycker jag. Det är inte rimligt att ta ut avgifter för den allmänna informationen, för det är ju samhällets ansvar att stå för den. Därför tycker jag att det är litet fel när socialdemokraterna talar så väldigt mycket om information och rådgivning men samtidigt inte vill ge de förutsättningar som behövs. Åke Selberg säger att länsstyrelserna och de lokala myndigheterna själva skall klara informationen. Det är väl lantbruksnämnderna som skall göra det, men de måste få resurser för det. Vidare säger Åke Selberg att den nya djurskyddslagen måste få tid på sig. Det är riktigt. Men det betänkande vi nu behandlar handlar i huvudsak om djurförsöken och alternativa metoder för djurförsök — de senare regleras ju inte i djurskyddslagen, utan dessa måste vi arbeta med vid sidan om. Jag skulle vilja fråga Åke Selberg igen: Hur skall vi få fram alternativa metoder och få dem användbara om vi inte får forskning, utveckling och utvärdering av dem?
Herr talman! Det är beklagligt att socialdemokraterna vill nöja sig med den nya djurskyddslagen och så att säga vill se tiden an. De som har förespråkat alternativa metoder till djurförsök har länge kämpat i motvind men så sakteliga vunnit gehör. Det har de gjort därför att människor mår väldigt illa av att veta att vi handskas med djur på det sätt som vi gör vid djurförsök. Därför finns det ett väldigt starkt engagemang för att vi skall komma bort från dessa djurförsök. Men då måste det finnas alternativ för att det skall bli möjligt. Det behövs mer aktivt engagemang från samhällets sida. Det behövs stöd till utveckling av alternativa metoder, det behövs forskning kring dem och analys av dem. Det behövs stöd till de olika konkreta projekt som finns i dag och som hela tiden i väldigt hög grad är beroende av stöd från ideella organisationer och ideellt arbete. Det behövs ekonomiska resurser och ökad information om alternativa metoder till verksamma forskare på området. Som det är nu får hela tiden den allmänna opinionen fösa samhället framför sig steg för steg. Varför skall vi inte kunna få se en samlad rejäl satsning på det här området i enlighet med vad som krävs i reservationerna till betänkandet?
Herr talman! Om nu lagen inte är statisk, Åke Selberg, varför då inte verka för att snabbt och enkelt åstadkomma en förbättring när det gäller centrala försöksdjursnämndens arbetsmöjligheter? När man lyssnar på Åke Selbergs framställning får man ett intryck av att det här arbetet ännu inte har kommit i gång utan att centrala försöksdjursnämnden sedan något år tillbaka väntar på föreskrifter. Men så är inte alls fallet. Det vet Åke Selberg också mycket väl. Centrala djurförsöksnämnden har t.ex. antagit ett uppdrag från regeringen och utfört en omfattande utredning av LD50-testet. Vidare har man presenterat resultatet av detta arbete och lagt fram ett förslag om avskaffandet av denna metod. Vi i folkpartiet säger: Släpp in patientorganisationerna i centrala försöksdjursnämnden! Vad väntar socialdemokraten Åke Selberg på?
Fru talman! Anders Castberger säger: Ta tag i detta! Men det är ju vad vi har gjort. I regeringskansliet bereds dessa frågor för närvarande. Samtidigt måste vi ha i åtanke att det i dag inte finns alternativ på alla områden. Därför är det så viktigt att de rätta förslagen läggs fram. Man har tagit fasta på utredningen och kommer att lägga fram förslag i detta sammanhang. Staten och LIF satsar 600 000 kr. varje år på forskning och utveckling inom detta område. Olika budgetförslag är för närvarande föremål för riksdagens behandling. Man förutsätter att det blir på samma sätt nästa år. En hel del medel satsas således på detta. Vidare har utskottet tidigare tagit ställning till dessa frågor. Det är bara att avvakta 1990 års forskningsproposition. Det är ju meningen att vi skall gå vidare med ett samlat program för forskning kring de alternativa metoderna.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande JoU17 behandlas 51 motioner från samtliga partier i riksdagen. Utskottet har avstyrkt samtliga ingen denna gång från moderata samlingspartiet. Det beror på att riksdagen för ett år sedan behandlade en särskild proposition som spände över hela fältet när det gäller djurskyddet. Vid det tillfället markerade vi moderater, och det gjorde också andra partier, var vi stod då det gällde frågor på djurskyddets område. Eftersom det först nu börjar klarna vad gäller tillämpningsföreskrifterna, vilka är baserade på då fattade beslut, har vi moderater inte ånyo väckt motioner i samma omfattning som vissa andra partier gjort. Det finns dock ett par moderatmotioner. En av dem har väckts av Elisabeth Fleetwood m.fl. I den motionen kräver motionärerna en utvärdering av användningen av försöksdjur med hänsyn till djurförsökens relevans och berättigande i allmänhet resp. i varje enskilt fall. Av utskottets skrivning framgår emellertid att man har beaktat de krav som framställdes i motionen. Samma sak gäller moderatmotion 540. Till detta kan läggas att jordbruksministern i ett frågesvar till Elisabeth Fleetwood den 28 april gällande ett allvarligt djurskyddsärende givit besked som kan tolkas så, att en översyn skall göras om lagen inte fungerar i fall liknande det som man då diskuterade. Det gällde misshandel av djur. Vi moderater finner därför att det betänkande som vi nu behandlar täcker in det som för närvarande behöver sägas om de yrkanden som har framställts. Jag kan dock, fru talman, konstatera att det då det gäller utformningen av tillämpningsföreskrifterna i anledning av de riksdagsbeslut om djurskyddet som fattades för ett år sedan här i riksdagen har rått en kraftig turbulens, inte minst på lantbruksstyrelsen som har haft att ta itu med denna delikata uppgift. Man borde ha rättat sig efter det moderata förslaget beträffande utformningen av tillämpningsföreskrifterna. I så fall skulle det här ha förekommit en samverkan med berörda organisationer och näringar, vilka har med djurhållningen att göra. Då skulle det med stor sannolikhet ha varit betydligt lättare att förankra detta i dagens verklighet. Fru talman! Det finns en tradition bland Sveriges djurhållare att ha god djurhållning. Djurhållningens ekonomiska betydelse för Sveriges bönder t.ex. innebär dessutom i sig en garanti för god omvårdnad. Det går ju inte att uppnå lönsamhet i en näring som har med djur och liv att göra om man inte vårdar sig om livet. Bakom de fall av djurplågeri eller vanvård av djur som tyvärr ibland är ett faktum finns det nästan alltid personliga sociala problem. De här problemen leder till bristande förståelse för djuren och oförmåga att handha dessa. Det är viktigt att snabba ingripanden sker i dessa fall. Djurskyddet gäller förhållandet mellan människan och de djur som hon har i sin vård. Sedan urminnes tider är människan beroende av att hålla husdjur av skilda slag för olika ändamål. Medvetenheten om att dessa djur behöver skyddas och vårdas har funnits lika länge som husdjursskötseln. Djurskyddsfrågor intresserar också människor i hög grad. Ett stort engagemang kommer ofta till uttryck såväl vad gäller djurskyddet i allmänhet som i fråga om enskilda djurskyddsfall. Dagens lantbrukare exempelvis ägnar, liksom gångna tiders lantbrukare gjorde, stort intresse åt sina djur och har mycket stor kunskap om djuren och skötseln av dessa. Sedan lång tid tillbaka har också människor slutit sig samman i djurskyddsföreningar och därigenom markerat att de vill ta ett särskilt ansvar för djurens välbefinnande. Djurskyddet är således en viktig etisk fråga. I vårt land är djurskyddet väl förankrat i människors medvetande. Det är en viktig del av vårt kulturarv att djur skall garanteras skydd. Vår gamla djurskyddslag från 1944 byggde på denna grundprincip. Samma principer var vägledande för den nya lagstiftningen. Det är viktigt att söka förebygga vanvård och djurplågeri. De ökade kunskaperna om djurens behov och olika sjukdomar har man tagit till vara, eftersom man vill förbättra förhållandena för djuren. När det gäller dagens djurhållning är trånga, mörka och ohygieniska stallar i stort sett borta. I stället finns det ljusa, lättskötta och dragfria utrymmen. Det måste till en ny djurskyddslag, men då en lag — och det är mycket viktigt — som är genomarbetad och förankrad hos dem som den mest berör och hos dem som har kunskaperna. Grundprincipen för en ny lagtext och dess tillämpningsföreskrifter måste givetvis vara att de bygger på kunskap och beprövad erfarenhet — detta för att resultatet skall kunna bli lyckosamt.

Man har tyvärr inte beaktat den ekonomiska aspekten. Inte minst med hänsyn till den senaste tidens turbulens på det jordbrukspolitiska området är detta en fråga som i allt större utsträckning måste uppmärksammas, men till detta, fru talman, måste vi få chansen att återkomma. Då det gäller djurförsöken står vi fast vid principen att de så fort som möjligt måste minska och ersättas med alternativa metoder. Jag skall inte närmare gå in på det, då dessa ståndpunkter lades fast förra året. Vi moderater kommer på detta och andra områden gällande djurskyddet att med mycket stor uppmärksamhet följa utvecklingen framöver. Fru talman! Jag vill i dag yrka bifall till hemställan i det betänkande som ligger på riksdagens bord.

Fru talman! Detta betänkande handlar om djurhållning, djurskötsel och djurskydd, och det är viktiga områden. Det är också svåra områden, eftersom de berör frågor som är centrala för varje enskild människa. De berör respekten för den naturliga skapelsen samt vår enskilda eller kollektiva mänskliga nytta och hur den skall främjas. Det blir en reell konflikt — vi skall inte sticka huvudet i busken inför det. Vi måste finna balanspunkter som är väl förankrade i gemensamma värderingar. Vi har, som har sagts här, fått en ny djurskyddslag, en ramlag, och den lämnar mycket av ansvaret till regering och myndigheter. Det kan på något sätt kännas litet tokigt att riksdagen har avhänt sig en hel del ansvar till andra myndigheter, eftersom frågan i så stor utsträckning berör hela folket. Glädjande nog har det gjorts förskjutningar i balanspunkten till djurens förmån. Ideella föreningar har gjort ett mycket gott arbete. Det känns riktigt att gå vidare, vilket alla partier har markerat ett intresse för att göra. Det är fortfarande så att djuren kommer i kläm, inte bara i försöksdjurstallar eller i fläskfabriker, utan också i trafiken. Det här är ett område som är försummat i dag, och jag måste nämna det just för att visa på att mycket av det industrialiserade samhället ger konflikter där djuren kommer i kläm på olika sätt. Vad som också är glädjande är att insikten sprider sig om att vi alla så småningom tjänar på att ställa krav på t.ex. lantbrukets djurhållning. När vi ställer krav på en djurriktigare miljö kommer det med viss automatik att styra mot ett ekologiskt riktigare lantbruk. Samhället måste här ta sitt ansvar — det är inte de enskilda jordbrukarna som skall pressas med hårdare djurskyddsregler, därför att de problem som har uppkommit beror ju på att vi har pressat på jordbruket ett industrialiserat system, som ger vissa svårigheter. Det skall villigt erkännas att djurhållningen i dag i många avseenden är mycket bättre än den var för 100 år sedan. Man ser mycket litet av bristsjukdomar och felnärda djur, och det sker inte några stora utbrott av tuberkulos osv. Stallarna är ljusa och välventilerade, som har sagts här. Det finns ändå mycket kvar att göra på det här området. Just de problem som uppkommer på grund av att vi börjar byta ord, från husdjursskötsel till animalieproduktion, är ett symptom på att det har gjorts någon förändring. Djurskyddslagen är alltså en ramlag, och det har nu kommit tillämpningsföreskrifter. Vi hade från många håll större förväntningar på dem. Vi får glädja oss åt att sommarbete för mjölkkor och avveckling av hönsburar är på gång, men det fattas en del. Från miljöpartiets sida har vi väckt en motion, Jo528, om ett bättre liv för kalvar och svin. Vi vill poängtera att det just på det här området finns åtskilligt att göra. Stordriftens transporterande av djur kors och tvärs i landet och sammanförandet av djur från många olika besättningar har fört med sig en stress som gör djuren infektionskänsliga och har fört med sig ett ökat infektionstryck. Tyvärr har det på många håll i ”baby beef”-uppfödningarna varit rutin att sätta in antibiotika i stora doser och att kalkylera med en viss dödlighet. Nu pågår det en självsanering inom näringen, vilket är glädjande, men här behövs tillämpningsföreskrifter vad avser hur mycket djuren får flyttas, vilka avvänjningstider de skall ha, osv. Dagens tillämpningsföreskrifter är inte tillräckligt naturliga. I motionen har vi ställt de här yrkandena, men i dagens situation är det svårt att veta om man skall gå den vägen att man kompletterar den färska djurskyddslagen eller om man skall försöka få fram bättre tillämpningsföreskrifter. Vi hade hoppats på tillämpningsföreskrifterna, men nu visar det sig att de inte har blivit så starka, så vi får överväga till nästa gång om motionskraven skall formuleras som lagförslag eller som tillkännagivande till regeringen. För dagen nöjer vi oss med att motionen avstyrks av utskottet. Om jag går in på djurförsöksområdet, vill jag säga att det kanske är det allra svåraste området. Här är det en balansgång mellan mänsklig hälsa, djurens välbefinnande och ekonomisk nytta. Djurförsök utförs inom den lantbruksvetenskapliga fakulteten, där jag har arbetat en längre tid med sådana här saker. Jag kan vidimera att det många gånger är ett tungt ansvar att arbeta med djurförsök. På 60-talet kände man sig ofta ganska utlämnad Prot. 1988/89:112 när man fick ta ställning alldeles själv. 11 maj 1989 Vi hälsade med tillfredsställelse beslutet om de etiska nämnderna, som började fungera på 70-talet. Men de mottogs med blandade känslor. Många var besvikna, däribland jag, över att det blev mest pappersexercis. Man ville bromsa djurförsöksverksamheten genom att göra en stor byråkrati. Vi hade Önskat en mer effektiv inspektion, mer samråd och mer öppenhet. Det skall inte vara så att de inspektioner som görs är planerade i förväg sedan ett halvår tillbaka, utan det skall kunna ske en flygande besiktning av både stadsveterinär, länsveterinär och medlemmar i de etiska nämnderna. Jag vill också säga något om miljöpartiets motion om pälsdjur. Jag kan instämma i de synpunkter som Annika Åhnberg anförde. Det här är ett djurhållningsproblem som är litet speciellt, därför att pälsdjuren är de minst domesticerade djuren. Det är vilda djur, och det är därför som det föreslås så drastiska åtgärder som att avveckla pälsdjursuppfödningen. Pälsdjuren passar på ett sätt i ett ekologiskt system, där man tar hand om animaliskt avfall och producerar något som är nyttigt. Men förhoppningen om att få fram något system finns inte i dag, inte heller tankar om alternativa system för pälsdjurshållning som kan tillgodose de här vilda djurens naturliga behov. Pälsdjuren är oftast inte flockdjur och är vana att röra sig över stora ytor. Det har blivit en litet bakvänd ordning. Jag kommer upp sist i debatten, och det beror på att miljöpartiet trots våra motioner inte har några reservationer till betänkandet. Det får jag ta på mitt ansvar. Jag misstog mig på tiden för justering, och därför finns det inga reservationer från miljöpartiets sida. Men det är inte så fruktansvärt katastrofalt. Här finns ju reservationer från t.ex. vpk och centern som tar upp ungefär samma saker. Det har framgått av den här debatten att det finns en bred enighet över partigränserna. Det är mera en fråga om hur långt man vill gå. Jag vill yrka bifall till reservation 1 av Annika Åhnberg. Reservationen handlar om inventering och utvärdering av pågående djurförsök. Jag ser detta som viktigt även för att få ett bättre politiskt grepp över det hela. Som sades tidigare är det inte fråga om att titta på de enskilda försöken utan om att få en situation som är hanterbar för oss förtroendevalda politiker när vi skall göra våra bedömningar. Reservationen tar också upp en del av miljöpartiets yrkanden. Under mom. 4 vill jag yrka bifall till yrkande 4 i motion Jo532 av Birger Schlaug och Åsa Domeij, dvs. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utvärdering av alternativa metoder och stöd till MEIC-projekt. I andra hand yrkar jag bifall till reservation 4 och i tredje hand till reservation 3. I reservation 5 behandlas utbildning och information om alternativa metoder. Som jag har tidigare antytt är det mycket viktigt att öka öppenheten på djurförsöksområdet. Jag yrkar bifall till reservation 5. Likaså yrkar jag bifall till reservation 6 om ett samlat program för forskning kring alternativa metoder. Beträffande reservation 7 om representation i de etiska nämnderna delar miljöpartiet helt synen att representationen bör vara så bred som möjligt. 53 Prot. 1988/89:112 Men vi tror att det kan ställa för stora krav på patientgrupperna att kräva av 11 maj 1989 dem att de skall vara representerade. Vi avstår därför från att stödja den reservationen. Då kommer vi till mom. 10 och reservation 8, om allmänhetens insyn i den etiska prövningen. Som jag har sagt tidigare är detta mycket viktigt. Den reservationen vill jag mycket gärna stödja. Reservation 9 handlar om försöksdjursavgift. Jag tror att man måste använda en sådan avgift. Det står i reservationen: ”Ett område där tillsynen inte varit vad den borde vara, främst beroende på bristande ekonomiska resurser, är djurförsöken.” Det har verkligen varit så att det ute på de enskilda miljöoch hälsovårdsnämnderna inte har funnits tillräckliga resurser. Det har kanske mera rutinmässigt gjorts en årlig inspektion. Här behövs det pengar till en mera aktiv verksamhet. Man kan vara tveksam till skrivningen om att avgiften inte skall kringgås med förbud mot upprepade försök med samma djur. Det finns fall där upprepade försök med samma djur är bättre än att ta till nya djur. Jag yrkar bifall till reservation 9. Reservation 10, mom. 17, handlar om pälsdjursuppfödning. Annika Åhnbergs skrivning i den reservationen är bra. Vi hade i vår motion visserligen krävt kortare tid, men det är helt realistiskt om det kan åstadkommas inom en tioårsperiod. Det viktiga är att det blir ett nyetableringsförbud, så att det blir klara signaler om åt vilket håll man skall arbeta. Dessutom yrkar jag bifall till yrkande 10 i motion Jo532 av Birger Schlaug och Åsa Domeij, dvs. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utökat antal ledamöter från djurskyddsorganisationerna i de etiska nämnderna. Djurskyddsorganisationerna har gjort ett stort arbete och har en stor kompetens på detta område. Det finns utrymme för att ta in flera ledamöter nu när antalet lekmän är så stort.

Fru talman! Produkterna som kommer från den svenska trädgårdsnäringen håller, även vid en internationell jämförelse, en bra och hög kvalitet. Det finns också fullt fog för att konstatera att de också är odlade på ett sådant sätt att de kan anses vara säkrare för konsumenten än många av de produkter som i dag importeras. Vi vet att produktionen av de svenska trädgårdsprodukterna inte bara sker i stora företag, utan en stor del av produkterna kommer från mindre odlares produktion, bl.a. från jordbruksföretag vilka producerar trädgårdsprodukter som ett komplement till det vi kan kalla den mera traditionella produktionen. Produktionen av trädgårdsprodukter sker således på skilda håll i vårt land och under olika betingelser. Vi kan dock konstatera att den för många odlare, inte bara för dem som enbart producerar trädgårdsprodukter utan även för dem som har denna produktion som ett komplement, är av den största betydelsen inte minst ekonomiskt. Produktionen ger således möjlighet för många mindre företag att leva vidare och bidrar, i en inte oväsentlig utsträckning, till att hålla landskap och bygder i Sverige levande och öppna. Småskalighet och spridd produktion ger oss möjlighet att få produkter av bra kvalitet, vilket borde gynna såväl producent som konsument. I motionerna Jo259 och Jo270 tar vi från centerpartiet upp en rad frågor som vi anser vara betydelsefulla för den svenska trädgårdsnäringen. Vi konstaterar bl.a. att det i dag saknas en samordnad politik för den svenska trädgårdsnäringen. De nu gällande riktlinjerna måste anses som föråldrade. År 1982 presenterades en utredning om trädgårdsnäringen, och den var ämnad att ligga till grund för en långsiktig och samordnad politik för näringens framtida utveckling. Så har dock inte skett. Vi konstaterar också att kunskaperna om näringen i dag inte är tillräckliga utan måste förbättras. Detta är utomordentligt viktigt, inte minst mot bakgrund av att en långtidsutredning pekar på att näringen kan komma att ställas inför stora problem inom den närmaste tioårsperioden. Således finner vi det viktigt att en utvärdering av näringen och dess förutsättningar inför framtiden kommer till stånd. Som jag tidigare har anfört håller de svenska trädgårdsprodukterna en hög och bra kvalitet även vid en internationell jämförelse. Orsakerna till detta står till en del att finna i att det svenska klimatet gör att vissa skadedjur och sjukdomar som förekommer i andra länder inte finns här. Detta innebär också att vi i en internationell jämförelse använder kemiska växtskyddspreparat restriktivare och troligtvis också i mindre utsträckning än vad man gör i andra länder. Detta till trots finns det ändå all anledning att försöka minska användandet av preparaten ytterligare. För att klara av detta är man från näringens sida öppen för att finna nya metoder, och metoder för biologisk bekämpning av bl.a. skadeinsekter har utvecklats och håller ytterligare på att utvecklas. Försök och ansträngningar görs också för att finna rätta biologiska metoder att bekämpa t.ex. svampar och angrepp från dessa. Avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel tas också ut från trädgårdsnäringen. När dessa avgifter en gång infördes, beslutade riksdagen att dessa intäkter skulle användas för bl.a. forskning och utveckling av miljövänliga metoder inom näringarna jordbruk och trädgård. Som vi från centern framhåller i motionen finner vi det angeläget och riktigt att de medel som kommer och kan härröras från trädgårdsnäringen också kommer näringen till del fullt ut. Det borde också vara rimligt att dessa medel kan användas som omställningsstöd till de odlare som övergår till alternativa odlingsformer. Detta skulle vara bra, inte minst med tanke på de önskemål som alltmer kommer från såväl konsumentsom producentled att få tillgång till resp. kunna leverera sådana produkter. Konkurrens på lika villkor gentemot importen är i dag inte någon självklar sak för de svenska trädgårdsodlarna. Utländska odlare får använda och använder sig också av odlingsmetoder som vi i Sverige inte accepterar för vår Prot. 1988/89:112 egen odling och produktion. Vi skall inte på något sätt eftersträva att i vårt land använda oss av dessa metoder. Men så länge de utnyttjas i de länder som vi importerar från och så länge vi tillåter import av produkter som är framställda på detta sätt, så länge råder det — det kan vi också konstatera — olika förutsättningar i konkurrensen. För att på något sätt komma till rätta med dessa konkurrenshämmande faktorer och därmed också åstadkomma konkurrensneutralitet är det av största vikt att vi i Sverige satsar ytterligare på att utveckla teknik och metoder för såväl odling som lagring och hantering av de inhemskt producerade varorna. Betydande vinster skulle komma oss alla till del om detta skedde. I årets budgetproposition, bil. 11, har det skrivits in att 7 milj.kr. skall användas för rationalisering och energibesparande åtgärder inom trädgårdsnäringen. Enligt centerpartiets uppfattning borde detta stöd kunna komma odlare till del också då de samarbetar i olika gemensamma anläggningar. Arbeten av detta slag förekommer, och det finns således alla skäl att stödja även dessa arbeten och ansträngningar. Jag skulle också med några ord vilja beröra frågan om ett skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen. Från centerns sida har vi under lång tid föreslagit och begärt ett system för skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen liknande det för jordbruket. Vi noterar i dag med tillfredsställelse att regeringen nu har hörsammat denna begäran och påbörjat arbetet med utformningen av ett sådant skydd. Vi avvaktar och ser med stort intresse fram emot vidare förslag från regeringen i denna fråga. Herr talman! Med detta vill jag således yrka bifall till reservationerna 1,3 och 4 i det nu aktuella betänkandet JoU20.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1988/89:20 beträffande trädgårdsnäringen behandlas några under den allmänna motionstiden väckta motioner. Till betänkandet har också fogats fyra reservationer. En av dessa följer upp moderatmotionen Jo245. Motionen och reservationen gäller växtskyddet inom trädgårdsnäringen. Trädgårdsnäringens produktionssituation har komplicerats på grund av att nya sjukdomar och skadegörare kommit in i vårt land. Dessa har fått fotfäste, i vissa fall som en direkt följd av att verksamma bekämpningsmedel numera inte tillåts för inregistrering i Sverige. Det är mycket angeläget att skärpa uppmärksamheten på dessa problem. Det är lika angeläget att effektiva åtgärder vidtas, så att dessa hot mot näringen kan elimineras. Eftersom det är en klar samhällelig ambition att reducera kemikalieanvändningen så långt detta nu är möjligt måste det också vara samhällets skyldighet att medverka till att sjukdomar och skadegörare kan undertryckas med andra medel. Den mest miljövänliga vägen att gå i detta fall är genom en s.k. biologisk bekämpning. Sådan bekämpning är i dag mycket utnyttjad inom växthusod lingen av t.ex. tomat och gurka. För prydnadsväxtodlingen och för frilandsproduktionen av grönsaker m.m. är dessa bekämpningsmöjligheter ännu otillräckligt utforskade och utformade. Väsentligt utökade resurser bör alltså genom riksdagen avdelas för att stödja denna forskning framgent. Det är angeläget att användningen av biologisk bekämpning kan breddas till allt fler grödor inom trädgårdsproduktionen. Herr talman! Den som i lördags eftermiddag hörde på Sveriges Radio kunde konstatera att man t.ex. i Spanien använder metoder som i dag är helt främmande för oss när det gäller bekämpningsinsatser mot insekter i t.ex. tomatodling. Man blir därför väldigt angelägen att framhålla den svenska trädgårdsnäringens plats i sammanhanget. Det gäller för oss att i riksdagen och även i andra sammanhang försöka bidra till att information om hur svensk produktion bedrivs kommer allmänheten till del på ett bättre sätt än hittills. Vi har genom motionen velat få riksdagens bifall till ett förslag om skärpt uppmärksamhet när det gäller nya sjukdomar och skadegörare inom trädgårdsnäringen. Vi har också velat ha stöd för insatser för ytterligare forskning kring biologisk bekämpning inom trädgårdsproduktionen. Vi har velat ge vår mening till känna — och vi har hoppats att riksdagen skulle bidra till att ge regeringen denna mening till känna — att finansieringen av de forskningsinsatserna skulle klaras genom en del av de medel som kommer in i form av handelsgödseloch bekämpningsmedelsavgifter. Vi har också ett särskilt yttrande fogat till betänkandet. Det gäller skördeskadeskyddet inom trädgårdsnäringen. Vi har från moderata samlingspartiets sida under många år ställt krav på ett sådant skydd. Vi anser det tillfredsställande att regeringen nu, om än enligt vår mening något sent, har påbörjat arbetet med att skapa ett skördeskadeskydd även för trädgårdsnäringen, vilket vi också har begärt i vår motion Jo258, yrkande 1. Vi förutsätter nu också att den del av vår motion — yrkande 2 — som gäller frågan om införande av ett s.k. trädgårdskonto med möjlighet till resultatutjämning över en period kommer att få en positiv behandling i skatteutskottet; den behandlas nämligen där. Om detta yrkande finge bifall skulle riksdagen på en gång, tror vi, ha löst problemen med skördeskadeskyddet inom trädgårdsnäringen. Vi är också några moderater som i en motion yrkat på en utvärdering av svensk trädgårdsnäring inför det kommande handelssamarbetet och den europeiska integrationen. Detta yrkande behandlas dock i utrikesutskottet. Jag beklagar, herr talman, att jordbruksutskottet inte får ta del av och behandla detta yrkande. Jag anser att det hade varit det riktiga. Då skulle den svenska trädgårdsnäringen och dess förutsättningar i jämförelse med vår omvärld ha kunnat plockas fram i en utvärdering. Jag tror att jordbruksutskottet har den främsta kompetensen för att klara den uppgiften, med de experter och de medhjälpare det utskottet i det här sammanhanget kan ha till sitt förfogande. Nu är det emellertid som det är, och vi får väl fortsätta och längre fram kräva att de här uppgifterna plockas fram, så att vi kan få klarhet i vilka förutsättningar och chanser den svenska trädgårdsnäringen har i ett större sammanhang. Personligen tror jag liksom moderata samlingspartiet att Prot. 1988/89:112 svensk trädgårdsnäring har en självklar plats i den svenska produktionen och att svenska trädgårdsprodukter även i framtiden skall utgöra basen för de svenska konsumenternas grönsakskonsumtion. Det är alldeles uppenbart att om vi gemensamt i riksdagen tar ett ansvar för att ge även denna näring chansen kommer näringen också att kunna motsvara de högt ställda förhoppningar som de svenska konsumenterna har rätt att hysa på att få högvärdiga produkter till rimliga priser. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som vi moderater står bakom i betänkandet. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det här betänkandet, som alltså behandlar trädgårdsnäringen med anledning av motioner avgivna under den allmänna motionstiden, är i alla avseenden en tunt betänkande, både med tanke på antalet sidor och med tanke på innehållet. Motionerna rör nämligen i mycket hög grad behovet av en förnyad diskussion kring den långsiktiga politiken för trädgårdsnäringen. Riktlinjerna gäller sedan 1979 och måste anses vara i stort behov av förnyelse. Det är viktigt att diskutera trädgårdsnäringens framtida utveckling i vårt land och vilket behov av insatser från samhällets sida som den utvecklingen kan föra med sig. Vi befinner oss nämligen i en period av snabb utveckling. Detta gäller dels med hänsyn till den förändring av jordbrukspolitiken i stort som vi nu står inför och den utveckling som kommer att leda till ökad import även av sådana produkter som trädgårdsnäringen framställer, dels med hänsyn till det snabbt ökande intresset för alternativt odlade produkter. Det är i hög grad fallet med produkter från trädgårdsnäringen. Vid diskussionerna i utskottet och i motioner har därför vi i vpk krävt en översyn av frågor som rör trädgårdsnäringen. I och med att det finns ett stort intresse bland konsumenterna att köpa alternativt odlade produkter och ett motsvarande intresse bland odlarna att övergå till alternativ odling kan samhället göra en mycket värdefull insats genom att stimulera till en omläggning till alternativ odling. Nyligen har det beslutats att stöd till sådan omläggning kan utgå inom spannmålsodlingen. Vi anser att ett sådant stöd i hög grad också behövs inom trädgårdsnäringen. Tyvärr är bakgrunden till omläggningsstödet inom spannmålsodlingen inte så mycket ambitionen att öka den alternativa odlingen som ambitionen att minska spannmålsöverskottet. Det är synd att det är så begränsade utgångspunkter som ligger bakom stödet. Det är kanske också den begränsade utgångspunkten som gör att det inte har funnits något intresse från regeringspartiets sida att diskutera behovet av omläggningsstöd inom ytterligare områden, t.ex. inom trädgårdsnäringens område. Vi i vpk tycker alltså att det är angeläget att inrätta ett omläggningsstöd för trädgårdsnäringen. I en reservation till detta betänkande säger vi att de avgifter som tas ut på handelsgödsel och bekämpningsmedel bör återföras och komma näringen till godo på så sätt att mer resurser satsas på forskning och utveckling av metoder som tar hänsyn till miljön. En fråga som egentligen inte tas upp i betänkandet har berörts här i debatten. Det är frågan om kontroll av importerade produkter. Det är ju en diskussion som vi har fört många gånger tidigare och som vi säkert får anledning att återkomma till. Jag delar den uppfattning som framfördes här. Det är oerhört viktigt att samma villkor gäller för de produkter som vi importerar som för de inhemskt producerade varorna. Annars riskerar vi att slå ut det inhemska jordbruket och trädgårdsnäringen som vi ju vet har en jämförelsevis hög kvalitet och använder jämförelsevis litet bekämpningsmedel och insektsmedel. Den frågan är i själva verket en kärnfråga i hela diskussionen om jordbrukspolitiken. Det är oerhört viktigt att vi i en tid då vi diskuterar ökad internationell handel just tar upp och beaktar frågan om ett kvalitativt gränsskydd för den svenska jordbruksproduktionen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer till detta betänkande som företrädare för vpk har undertecknat.

Herr talman! En välutvecklad trädgårdsnäring är en utomordentlig tillgång för ett land. Sverige har med sin nordliga belägenhet och sitt klimat utomordentliga möjligheter för en bra trädgårdsnäring. Längre söderut har man vissa klimatiska fördelar men belastas av betydligt mera omfattande angrepp av allsköns små kräk och svampar som vi oftast är förskonade ifrån i Sverige. I dag är det så att vi i Sverige inte är självförsörjande när det gäller produkter från trädgårdsnäringen. Ungefär 50 90 importerar vi. Problemet börjar redan med fröförsörjningen, eftersom ca 90 96 importeras. Framtagningen av nya sorter drivs nu av multijättar som kan patentera sorter. Dessa företag, som har vinsten som sitt främsta mål och som anpassar fröerna till de olika gifter som man också framställer, kan komma att få förödande verkningar på svensk trädgårdsnäring. Det är i dag så att många gamla fina och väl anpassade sorter försvinner bort ur de kommersiella sortimenten och ersätts av speciella hybridsortiment med hög avkastning. Det finns grupper i det här landet som ägnar sig åt att bevara gamla sorter. Det är ett fantastiskt viktigt arbete för vår framtid. Vitsen är här att skapa ett beroendeförhållande från de stora företagen — ett beroende som kommer att förstärkas i och med den pågående EG anpassningsprocessen. Beroendet är också starkt bekymmersamt ur sårbarhetssynpunkt i samband med olika tänkbara kriser. I stället för att delta i en långsiktig utarmningsprocess för den svenska trädgårdsnäringen borde vi inleda en nydaningsoch upprustningsprocess som kan leda till en bättre självförsörjningsgrad med riktigt odlade produkter och samtidigt ha en möjlighet att erbjuda den europeiska marknaden en vida hälsosammare mat än den som man förmår att producera på kontinenten. Förutsättningen för en sådan framåtriktad och samordnad politik måste utredas, och det är att beklaga att utskottsmajoriteten med socialdemokrater och moderater tillsammans — de gamla parhästarna inom miljöförstörelsens arbetsområde — avstyrker ett så klokt förslag. Det är över huvud taget ägnat att förvåna att socialdemokraterna, som i regeringsställning bara har lyckats prestera en proposition med anledning av riksdagens miljöpolitiska beslut i juni 1989, så konsekvent avslår miljöinriktade förslag i riksdagen. Det är som om det som oppositionen föreslår inte har något värde alls. När man inte förmår något avgörande gott för miljön av egen kraft borde man från socialdemokratiskt håll rimligen kunna ta till sig något av det myckna som föreslås av andra. I stället väljer man att med betydande konsekvens liera sig med det mest miljöfientliga partiet i riksdagen, nämligen moderaterna. Där försvann miljöglorian från valkampanjen liksom den i dag kom rejält på sned när det gäller de fjällnära skogarna. Det är en sorts förmätenhet inför och ett förakt för andras förslag när man inte har denna förmåga att vilja ta tag i andras goda förslag. Jag yrkar bifall till reservation 1. För trädgårdsnäringens framtid är det av största vikt att den görs giftfri så snart som det är möjligt, och därför är det viktigt att samhället ger det stöd som erfordras för att göra denna förändring möjlig. Det är ju så att trädgårdsnäringen bidrar med medel från avgifterna på konstgödsel och gifter. Dessa medel måste kunna användas för att underlätta denna viktiga omläggning. Miljöpartiet de gröna har i sin jordbruksmotion under den allmänna motionstiden tagit upp frågan om ett speciellt omställningsstöd för dem som lägger om till alternativ odling och till dem som redan har gjort det. Det är precis som Annika Åhnberg säger, att det är ett område där allmänhetens intresse ökar mycket starkt, och många odlare är intresserade. Därför är det en viktig process att styra in på. Det är viktigt att vi i samhället utnyttjar alla de möjligheter som vi har och kommer på för att komma till rätta med odlingars miljöproblem. Vi skall aldrig glömma bort att de gifter som vi i vårt land tillåter oss att sprida på mat och mark också kommer att återfinnas såväl i vår mat som i våra vattendrag. Hur det än är kommer med dagens politik mat att belamras med gifter vare sig det är odlad mat eller livsmedlet vattnet. Vi har ett viktigt långsiktigt samhällsansvar att på allvar angripa dessa problem. Samtidigt vill jag passa på att ta upp de här problemen med kontrollen av de importerade livsmedlen. Det måste vara alldeles självklart att svensk trädgårdsnäring, svensk odling, svenskt jordbruk över huvud taget kan få lov att konkurrera på samma villkor. Därför måste vi ha en väl fungerande importkontroll som säger att de varor vi importerar till det här landet skall uppfylla de krav som vi själva ställer på det svenska jordbruket. Gör vi inte det kommer trädgårdsnäringen, som är aktuell i det här fallet, att kunna slås ut ganska snabbt från den svenska marknaden, och det vore utomordentligt beklagligt med tanke på de goda förutsättningar som faktiskt finns för svensk trädgårdsnäring. Därför yrkar jag bifall till reservation 3.
Herr talman! Carl Frick tar verkligen i. Han angriper andra partier för att inte seriöst beakta förslag som framläggs av miljöpartiet. Samtidigt är hans anförande fyllt av hat mot andra partier och deras ambitioner på miljöområdet. Jag tycker att det är djupt beklagligt att han inte sansar sig något litet. Om han hade lyssnat på det anförande som jag för en liten stund sedan höll, hade han kanske tagit munnen litet mindre full. Han bör behandla människor på det sätt som han själv vill bli behandlad. I det anförande som han nyss höll saknades den ambitionen fullständigt. Jag beklagar detta, inte minst för miljöns skull.
Herr talman! Jag lyssnade faktiskt på det tidigare anförandet. Den kritik som miljöpartiet har riktat mot moderat miljöpolitik gäller hela det miljöpolitiska fältet. Man kan gång på gång konstatera att moderata samlingspartiet är ett parti som i allt väsentligt skiljer sig ut i energioch miljöfrågorna på ett sätt som innebär att man långsiktigt inte bryr sig särskilt mycket om vår framtid.
Herr talman! Jag konstaterar då med beklagande att Carl Frick tydligen inte har tillräckligt besvärat sig med att sätta sig in i vad moderaterna föreslår på miljöområdet. Moderata samlingspartiet har beträffande miljön, liksom andra partier, ambitioner att göra allt som är möjligt så fort och så bra som möjligt. Men vi har kanske en något större förmåga än Carl Frick att se till helheten och till möjligheterna i det korta och inte minst det långa perspektivet. Skall vi få en seriös och bra miljödebatt, måste vi lyssna på varandra och ta intryck av varandra. Från moderat sida hoppas vi att det skall vara möjligt att snart lösa de värsta miljöproblemen. Vi skall försöka att gemensamt lägga fram de förslag som är möjliga att genomföra i praktisk verklighet, så att människor får respekt och förtroende för förslagen. Jag tror att det är viktigast att vara realistisk och saklig i dessa sammanhang. Då tror jag att man når de bästa resultaten. Det är faktiskt det som är moderata samlingspartiets ambition i de här sammanhangen.
Herr talman! Jag skall gärna diskutera miljöfrågor med Ingvar Eriksson i samband med en miljöpolitisk debatt. Det här gällde trädgårdsnäringen. Tack för ordet!

Herr talman! Svensk trädgårdsnäring kan indelas i olika delar, t.ex. fruktodling som i dag till större delen sker i Skåne, bärodling, köksväxtodling och plantskolealster. Men ca 60 90 av värdet av dessa odlingar avser prydnadsväxter, medan 40 96 gäller ätbara trädgårdsprodukter. Det importeras också mycket trädgårdsprodukter i dag. Däremot är exporten mycket obetydlig. Bara hälften av den svenska konsumtionen odlas i Sverige i dag, om man ser det värdemässigt. När det gäller importen riktas det kritik, och det har vi hört i debatten i dag, mot odlingen utomlands och mot de produkter som förs in. Herr talman! Jag skulle litet grand vilja belysa att det inte bara är fråga om import av produkter, utan att det också rör sig om en kontroll av dem. Frukt och grönsaker har sedan mitten av 1960-talet stickprovskontrollerats på rester av bekämpningsmedel. Från 1972 har provtagningen utökats betydligt, och ca 4 000-5 000 prov har sedan dess analyserats årligen. Sedan början av 1980-talet har stickprovskontrollen kompletterats med den s.k. riktade kontrollen. Med riktad kontroll menas att stickprovstagningen utökas till att omfatta samtliga partier av varan från en viss leverantör eller samtliga leverantörer från ett visst land, om det är oacceptabelt hög halt av ett visst ämne. I samband härmed utfärdar livsmedelsverket villkor som innebär att nästkommande partier inte får distribueras förrän de har undersökts och godkänts. Det är alltså denna provtagning som kallas riktad. Målet har varit att hindra att partier med otillåtna halter upprepade gånger kommer från samma leverantör för vidarebefordran till konsumenterna. Under 1988 kvarhölls 22 20 av de provtagna importerade partierna, eller 902 stycken, i avvaktan på undersökning och beslut. Förra året analyserades på uppdrag av livsmedelsverket 5 184 prov av färska frukter och grönsaker. Härav innehöll 2,6 96 sådana halter av bekämpningsmedel som låg över gällande gränsvärden och tillämpade riktvärden. Totalt utfärdades saluförbud för 50 partier på sammanlagt 371 ton. Till stor del rörde det sig om paprika från Spanien. Provtagningen har också omfattat 141 prov av djupfrysta och konserverade eller torkade produkter av frukter och grönsaker samt juicer och fruktdrycker. Med andra ord, det sker en omfattande kontroll, och nu har vi också en ny livsmedelskontrollsproposition som innebär att kontrollen skärps ytterligare. Livsmedelsverket kommer att få ökade resurser. Det innebär t.ex. att man i Helsingborg bygger ett nytt laboratorium för att man snabbare och effektivare skall kunna göra analyser och utfärda förbud. I det här betänkandet, som någon sade var tunt, finns det fyra reservationer. I reservation 1 vill centern, folkpartiet, vpk och miljöpartiet att en utvärdering av trädgårdsnäringens situation skall komma till stånd. I dag sker det ju mycket inom näringen, även ett närmande till EG. Därför har majoriteten i utskottet sagt att även om det kan vara bra med en utvärdering är tidpunkten inte den rätta. Man bör avvakta och se hur följderna blir vid en harmonisering till EG. Därför yrkar jag avslag på reservationen. I debatten har det också talats om miljöforskning och miljöförbättrande åtgärder. I det löpande forskningsprogrammet har det avsatts 17 milj.kr. per år fem år framöver, och detta är pengar som kommer från miljöavgifter. Det har också aviserats en forskningspolitisk proposition. Den skall komma nästa år. Därför, herr talman, anser jag att man bör avvakta. Reservation 4 gäller stöd till ekonomiska föreningar. Centerpartiet åberopar här en verksamhet som bedrivs av Kalmar-Öland Trädgårdsprodukter. Om man vill ge stöd av pengarna under B6 7,9 milj.kr. tror jag att det hela faller på vad som är bestämt i författningssamlingen. Det står nämligen att medlen skall användas för yrkesmässig trädgårdsproduktion. Om jag har uppfattat saken rätt gäller det här inte en trädgårdsproduktion utan ett uppsamlande och marknadsförande företag. Det sägs också att de här pengarna skall användas till ny teknik som inte är prövad. Om jag rätt har förstått den ansökan som har skickats till industriverket, och som har blivit avstyrkt där, så är det fråga om löktork, jordgubbskyl och sorteringsutrustning. Ansökan ligger på arbetsmarknadsdepartementet, och ärendet är inte avgjort ännu. Herr talman! Det var ett tunt betänkandet, och jag tycker inte att det finns anledning att orda mer. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på de fyra reservationerna.
Herr talman! Kaj Larsson säger att tidpunkten för en översyn av trädgårdsnäringen är illa vald. Det kan ju vara rätt så till vida att en översyn borde ha gjorts tidigare och att det är litet sent att göra den nu. Men desto större anledning finns att inte vänta ännu längre. Det är verkligen hög tid. Syftet med en sådan här översyn måste ju vara att vi skall förbereda oss inför den ökade internationalisering som förestår, så att den inte får alla dessa oönskade konsekvenser för den svenska trädgårdsnäringen. Då är det verkligen dåligt att vänta ännu längre. Ju längre vi väntar, desto mer minskar vår handlingsfrihet och våra möjligheter att på ett planerat sätt möta den utveckling som vi står inför. När det gäller importkontrollen vill jag säga att det är riktigt att vi nu också behandlar ett ärende om ökad livsmedelskontroll och att det kommer att innebära förbättring av den befintliga stickprovskontrollen.

Problemet med en del metoder och tillsatser är ju just att vi inte kan mäta dem i produkten. Men vi har ändå av andra skäl — etiska, miljömässiga eller kvalitetsmässiga — sagt nej till dem i vår egen inhemska produktion. Därmed får vi en situation med helt olika förutsättningar för den inhemska näringen och de importerade produkterna. Den opposition som hittills består av framför allt centern, vpk och miljöpartiet hävdar att vi också måste kunna förbjuda import av produkter som är tillverkade med de metoder och tillsatser som vi här inte tillåter.
Herr talman! Vi har alltså ett betänkande om trädgårdsnäringspolitik. Vad Kaj Larsson förespråkar är ju faktiskt en icke-politik. Jag är mycket förvånad över det svar som han ger. Utredningen om hur den svenska trädgårdsnäringen skall kunna utvecklas vill han skjuta på till efter harmoniseringen med EG. Då har man ingen grund att stå på för en samlad svensk trädgårdsnäringspolitik. Det är ett ganska fantastiskt yttrande av Kaj Larsson. Jag håller med Annika Åhnberg om att den här utredningen skulle ha kommit för länge sedan. Men det är bättre att sätta i gång den — bättre sent än aldrig — så att vi får en fast grund att stå på när det gäller svensk trädgårdsnäring. Detta vill alltså majoriteten beröva oss. Jag tycker att det är en fantastisk icke-politik. Det är alldeles utmärkt att vi har en kontroll av de produkter som kommer in i landet. Men som sades i föregående anförande är det faktiskt så att den Prot. 1988/89:112 diskussion som förts här i kammaren har rört någonting helt annat, nämligen att den svenska trädgårdsodlingen skall kunna konkurrera på likvärdiga villkor med importen. Har vi bestämmelser i Sverige om saker och ting som vi inte vill utsätta svenska konsumenter och svensk trädgårdsodlingsmark för, så måste vi ju kunna ställa motsvarande krav på de produkter som importeras —att de är producerade under förhållanden som är likvärdiga dem vi har här i Sverige. Annars rycker vi ju bort grunden för konkurrenskraften, och vi rycker också undan grunden för den folkhälsooch miljöpolitik som vi vill driva här i landet. Ställer vi inte detta krav så exporterar vi miljöproblemen och får in produkter som långsiktigt är till skada för den svenska folkhälsan. Om det inte vore så, hade vi inte ställt upp de regler som vi har i det här landet. Jag är helt fascinerad över Kaj Larssons anförande om icke-trädgårdspolitik.
Herr talman! När det gäller att dra upp nya riktlinjer och få en samordning av trädgårdsodlingspolitiken för framtiden säger Kaj Larsson att man bör vänta med detta tills man har sett följderna av en internationell harmonisering. Men tyvärr är det väl så, om vi först skall avvakta en ökad internationalisering av verksamheterna, att vi kanske rent av står där en vacker dag utan att egentligen ha någon egen handlingsfrihet på detta område. Jag tycker att det finns fullgoda skäl för att vi, innan ett sådant närmande sker, utformar vår egen strategi och gör klart vad det är vi själva vill i detta land med näringen och vilka förutsättningar vi vill ge. När det gäller importkontrollen tycker jag att det är förhållandevis etiskt otillfredsställande, inte minst för konsumenterna, att import och saluföring sker av produkter som har framtagits på sådant sätt som vi ej accepterar för de produkter som vi själva tar fram här i landet. Jag tycker att det borde vara ett oeftergivligt konsumentkrav att se till att alla produkter som saluförs är framställda under samma förutsättningar, inte minst när det gäller de kemiska medlen i hanteringen. Beträffande stödet till de ekonomiska föreningarna, som berörs i reservation 4, kan det faktiskt bli en hel del pengar över av det som har redovisats i anslaget. Då borde det vara rimligt att det kan gå till föreningarna. De enskilda odlarna är ju organiserade i föreningarna. Uppsamlande och marknadsföring är en del av den totala produktionskedjan och bör därför också kunna få hänföras dit.
Herr talman! Om jag fattat riktigt så är det inte en utredning som man syftar till i reservationerna utan en utvärdering av den trädgårdsnäring vi har i dag. Jag sade att det finns olika saker på gång. Vi har en proposition om förbättrad livsmedelskontroll. Som vi har skrivit i utskottsbetänkandet pågår också ett arbete på flera områden för minskning av bekämpningsmedelsanvändningen. Jag nämnde också det närmande till EG:s marknad som sker. Majoriteten i utskottet har därför ansett, även om förslaget kanske kan vara riktigt, att vi bör avvakta och göra denna utvärdering. När det gäller importerade produkter kan vi i Sverige bara ha en kontroll av produkterna. Det måste ju vara viktigast att veta att de produkter som är importerade och saluförs i Sverige inte innehåller några restprodukter från bekämpningsmedel eller annat. Den kontrollen sker, och vi har ju också redovisat att den kommer att skärpas. Vi kan inte förbjuda import av varor där kemiska bekämpningsmedel har använts. Om vi skulle ha ett sådant förbud, skulle vi inte kunna importera vissa produkter — apelsiner, citroner osv. Därför tror jag att det viktigaste är att vi har en kontroll vid gränsen, att vi gör riktiga analyser. Och jag har redovisat att det kommer att ske på ett betydligt bättre sätt.
Herr talman! Det halmstrå som Kaj Larsson nu grep efter, när han hävdade att dessa motioner kräver en utvärdering, var så tunt att jag hoppas att Kaj Larsson har någon fallskärm att veckla ut. Jag tror inte att det där halmstråt kommer att hålla. Det är uppenbart, om man bemödar sig om att läsa de här motionerna, att syftet med att göra en utvärdering av den nuvarande situationen är att man också skall göra en planering för framtiden. Kaj Larsson har kanske inte läst igenom motionerna; i så fall rekommenderar jag en genomläsning. Men det hoppfulla var, tycker jag, att Kaj Larsson sade att det nog behövs en utredning när det gäller trädgårdsnäringen, fast inte nu — det var fel tidpunkt. Vi vet sedan gammalt att det alltid är fel tidpunkt, när oppositionen kräver någonting. Vi får bara hoppas att regeringspartiet snart hittar en litet lämpligare tidpunkt och tar det som anledning att återkomma till riksdagen med ett förslag i den riktning vi önskar.
Herr talman! Jag vill återigen ta upp frågan om livsmedlens kvalitet. Det är faktiskt fullt möjligt att i dag till Sverige importera apelsiner som icke har besprutats. Det finns olika typer av biodynamiskt odlade apelsiner. Vad det gäller är naturligtvis att få till stånd kontrakt med odlare. Man säger helt enkelt: Förutsättningen för att du skall få leverera är att du använder vissa givna metoder. Det är en princip som används inom industrin - vill jag köpa en maskin, så specificerar jag vad det är för maskin jag vill ha, och då får jag den också, därför att företagen är intresserade av att konkurrera. Det vore konstigt om man inte skulle kunna använda samma teknik när det gäller mat, nämligen att man specificerar vad det är för produkt man vill ha och föreskriver under vilka förutsättningar den skall vara producerad för att kunna klara våra normer. Jag har väldigt svårt att förstå det resonemang som Kaj Larsson och andra för som försvarar den nuvarande dåliga ordningen.
Herr talman! Vid export av livsmedel av skilda slag från vårt land till andra länder förekommer det relativt ofta att det ställs krav på det som produceras, vad det innehåller och också i vissa fall hur det har framställts. Jag tycker inte att det borde vara fel att ställa likartade krav på produkter som vi själva importerar och sedan konsumerar här i landet. Det är viktigt att vi har en vilja att ställa krav på det sättet och att ställa upp för att få bra produkter som konsumenterna med fullt förtroende kan använda som födoämnen.

Herr talman! En av dem som skulle vara med oss i debatten i dag, Anna Wohlin-Andersson, omkom i den tragiska olyckan i förrgår. Vi saknar henne mycket i vår krets i trafikutskottet. Vi har kommit överens om mellan partiernas företrädare att vi inte i dag skall ha någon lång luftfartspolitisk debatt. Partiernas ställningstaganden finns klart redovisade i betänkandet och i de till betänkandet fogade reservationerna. Jag yrkar bifall till de reservationer till trafikutskottets betänkande 18 där moderaterna finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Saknaden och sorgen efter Anna Wohlin-Andersson känns övermäktig. Efter katastrofen i måndags upplever jag det som omöjligt att nu föra en polemisk debatt om flyget. Tanken på tomrummet efter vännen, den kloka och debattglada Anna, går inte att förtränga. Herr talman! I respekt för Anna har vi beslutat att slopa debatten om trafikutskottets betänkande 18. Jag ber endast att få yrka bifall till reservationerna 10, 11, 14 och 15, vilka är gemensamma för vpk och miljöpartiet.

Herr talman! Förslagen till förändringar i den fastighetsrättsliga lagstiftningen som behandlas i bostadsutskottets betänkande 11 har vi moderater i princip inget att invända mot. Effektivitet och förenklingar är bra. Vi stöder dessa åtgärder. När det gäller boendeinflytandet har vi dock en annan uppfattning än socialdemokraterna. Inflytandet för de boende måste bäst tas till vara av de boende själva och inte av en anonym organisation. Anslutningsgraden till hyresgästföreningarna är dessutom ganska dålig.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 När förändringar av det här slaget eller liknande görs, är det rimligt att man undersöker vilka effekter som dessa får och vilka lärdomar man därvid kan dra. Det är svårt att förstå att majoriteten i utskottet visar så svagt intresse för dessa frågor. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall även till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Syftet med ändringarna i fastighetsbildningslagen som vi behandlar i det här betänkandet är förvisso gott. Effektivisering av förrättningsverksamheten är bra, liksom att man talar om att ge ökat boendeinflytande såväl vid inrättande av som vid förvaltning av gemensamma anläggningar av olika slag. Att den rätten skall utvidgas till att gälla hela landet är också bra. Att det rör sig om krångliga saker vittnar betänkandet om. När det t.ex. gäller reglerna för omröstning i samfälligheter har det funnits flera förslag till lösningar, men utskottet har inte slutgiltigt kunnat stanna för något utan skjutit problemen framför sig. Utskottet har även haft svårigheter att finna riktigt bra lösningar för boendeinflytandet när det gäller gemensamma anläggningar i nya bostadsområden. Det har varit svårt att över huvud taget finna någon som kan företräda blivande husägares intressen. Herr talman! När det däremot gäller att inrätta gemensamhetsanläggningar, nu alltså även utanför storstadsområdena, har utskottets majoritet inte haft några betänkligheter att fastställa hur de boendes inflytande skall lagfästas. Här godtar utskottsmajoriteten ingenting annat än en hyresgästorganisation som företrädare för de boende. Folkpartiet tycker att det i stället borde vara de hyresgäster som direkt är berörda av en gemensam anläggning som skall ha inflytande över hur en sådan anläggning skall utformas. Syftet att ge hyresgästerna ökat inflytande är som jag sade gott, men det goda syftet förtas ju om man endast ger organisationerna denna rätt. Från folkpartiets sida anser vi att det i stället borde vara självklart att hyresgäster som berörs själva eller genom frivillig samverkan skulle få utöva detta inflytande över sitt eget boende. I folkpartiets motion begärs helt enkelt att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag om hur detta bättre och utvidgade hyresgästinflytande skall kunna se ut. I reservationen hänvisar vi till att utskottet under kommande höst skall ta upp frågorna i ett större perspektiv. Det ger ett enkelt skäl till att bifalla reservation 1, som jag alltså yrkar bifall till.

Herr talman! I detta betänkande behandlas olika ändringar i fastighetsbildningslagen, FBL, och i angränsande lagstiftning. Syftet är att effektivisera förrättningsverksamheten och ge ett ökat inflytande för de boende vid inrättande och förvaltning av gemensamhetsanläggningar. Betänkandet grundas på prop. 1988/89:77, som i sin tur grundar sig på en utredning i frågan som lade fram sitt slutbetänkande 1986. Betänkandet har sedan remissbehandlats. Remissvaren redovisar en blandad inställning från instanserna men är i huvudsak positiva. Anläggningslagen, AL, ger alltså möjlighet att inrätta gemensamma anläggningar för flera fastigheter. De förändringar som nu föreslås är i korthet följande. Utökat hyresgästinflytande, som tidigare gällt storstadsregionerna, skall utökas att omfatta hela riket. Lokal hyresgästorganisation som har avtal om förhandlingsordning skall företräda hyresgästerna eller, om sådan förhandlingsordning inte gäller, en riksorganisation av hyresgäster eller en förening som är ansluten till sådan organisation inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. På detta sätt utformas hyresgästinflytandet i anläggningslagen i likhet med det som gäller bostadssaneringslagen. Omröstningsreglerna ändras inte då de föreslagna två modellerna inte vunnit remissinstansernas gehör. Frågan får därför övervägas i ett annat sammanhang. Vidare föreslås att där parterna är överens kan målet avgöras direkt vid ett förberedande sammanträde och att fastighetsbildningsmyndigheten vid avstyckning kan begära prövning enligt naturvårdslagen beträffande strandskydd. Servitut kan upphävas om de uppenbarligen saknar betydelse. Utskottet ställer sig bakom förslagen i propositionen. Till utskottets betänkande har fogats fyra reservationer. De tre borgerliga partierna och miljöpartiet kräver i en reservation att hyresgästinflytandet skall utövas av enskilda hyresgäster. Detta är kända ståndpunkter åtminstone vad gäller de borgerliga partierna. Att miljöpartiet ställer sig på den sidan som vill försvaga hyresgästinflytandet genom individuellt inflytande i första hand är förvånande, men det är bra att veta var vi har miljöpartiet i dessa frågor. Den ändring vi nu gör jämställer i princip hyresgästinflytandet i dessa delar med bostadssaneringslagen. Detta är lämpligt med de samband som i praktiken kan förekomma mellan dessa lagar, och därför tillstyrks förslaget. Moderaterna föreslår en utvärdering av hyresgästinflytandet i framtiden. Jag tycker att vi först måste skaffa oss erfarenheter hur detta fungerar innan vi beslutar att begära någon utvärdering. Centern och miljöpartiet vill stärka småhusägarnas inflytande vid bildande av gemensamhetsanläggningar genom att tillåta olika sammanslutningar av småhusägare att medverka. Utskottsmajoriteten anser att den medverkan och insyn som småhusägare både enskilt och i sammanslutningar har under planskedet får anses väl tillvarata småhusägarnas intressen. Ett problem i sammanhanget är också att det på småhusägarsidan saknas en stark och enhetlig organisation. Vpk och miljöpartiet vill att fastighetsbildningslagen skall inordnas i naturresurslagen . Det är främst fastighetsbildning utanför detaljplan och områdesbestämmelser de avser. I PBL sägs att naturresurslagen skall tillämpas vid planläggning och byggnadslov. Vid fastighetsbildning inom plan är naturresurslagens bestämmelser tillgodosedda i samband med planskedet. Även i områden utom plan är det väl sörjt för att bestämmelserna i naturresurslagen tillgodoses, då bygglov skall prövas enligt denna lag. Fastighetsbildningslagen är en genomförandelag, och dess förande till naturresurslagen skulle inte nämnvärt förändra dagens situation. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till bostadsutskottets hemställan betänkande BoUl11 och avslag på reservationerna.

Jag vill börja med att yrka bifall till vpk —mp-reservation nr 4 om formell koppling mellan naturresurslagen och fastighetsbildningslagen . Reservationen är en uppföljning av en partimotion som vpk tyvärr inte fått gehör för hos majoriteten i utskottet. Jag återkommer strax till vårt förslag. I ett särskilt yttrande, gemensamt med centern och miljöpartiet, har vpk velat understryka att bostadsutskottet i en enhällig skrivning förutsätter att regeringen snabbt kommer tillbaka till riksdagen med ett förslag om ett rättvist boendeinflytande vid skilda boendeformer. Vi förväntar oss alltså att regeringen nu tar fasta på utskottets krav. I vpk:s motion nr 11 argumenterar vi för en komplettering av FBL så att den rimmar med NRL:s bestämmelser om hushållning. Ingen vill i dag öppet tillstå att vi inte behöver hushålla med alla naturresurser. Vid remissbehandlingen av förslaget till ny naturresurslag ansåg också flera instanser att bl.a. FBL skulle anknytas till NRL. Detta omnämns helt följdriktigt i det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar. Här nämns också att departementschefen i proposition 1985/86:3 framhållit att det finns situationer som kan ge anledning till en koppling mellan lagarna. Det är bl.a. med hänvisning till departementschefens påpekanden som vpk nu krävt en komplettering av såväl FBL som NRL. Vi anser inte att det krävs en utredning innan detta kan bli möjligt. Herr talman! I nästa vecka diskuterar riksdagen kollisionen mellan det skydd NRL prioriterar och huvudaktörens agerande i förhållande till motorvägsbygget i Bohuslän. Jag menar att erfarenheterna under den tid som gått sedan riksdagen fattade beslut om NRL visar att det behövs kompletteringar och förtydliganden i flera olika avseenden om hushållningen med naturresurserna skall fungera så som riksdagen avsåg.

Herr talman! Propositionen och betänkandet bygger i allt väsentligt på förslag från fastighetsbildningsutredningens betänkande och gäller de huvudförslag som där finns. Eftersom vi medverkat i utredningen får vi naturligtvis från centerns sida stå bakom dessa förslag till effektiviseringar och förenklingar. Den skiljaktiga mening som det här i första hand rör sig om gäller boendeinflytandefrågorna, och de fanns med även i utredningsarbetet. Från centerns sida vill vi ha ett vidgat boendeinflytande för alla boende. Det bästa sättet att få ett ökat engagemang och ett ökat boendeinflytande är naturligtvis att äga sin bostad. Men hyresrätten har sin givna plats, och då måste inflytandet vidgas även för hyresgästerna, för det ger ökat engagemang i boendet. Förslagen i propositionen och vad majoriteten säger i utskottsbetänkandet inskränker inflytandet på ett sätt som vi tycker är felaktigt och som vi inte kan ställa upp på. Det gäller dels boendeinflytandet över bildandet av gemensamhetsanläggningar, vilket tas upp i reservation 1. Det har här i debatten berörts av såväl Bertil Danielsson som Leif Olsson, och jag kan i sak ansluta mig till vad de har sagt. Jag yrkar därmed bifall till reservation 1. Hyresgäströrelsen har en viktig funktion att fylla. Vår inställning i sakfrågan är inte ägnad att försvaga dess ställning. Det vill jag gärna ha sagt i detta sammanhang. Ett vidgat boendeinflytande måste, som inflytande i alla andra sammanhang, utgå ifrån och utövas av dem som direkt berörs. Det är en grundläggande ideologisk princip som centern har när det gäller alla slags demokratifrågor. Detta bör självfallet gälla även här. Därför måste det skapas möjlighet för hyresgästerna — som direkt berörs av åtgärder enligt bostadssaneringslagen och andra lagar på detta område -— till ett inflytande även om de inte tillhör hyresgäströrelsens riksorganisation. Enda kravet för förhandlingsordning bör vara den juridiska formen som föreningslagen förutsätter, dvs. att man skall ha bildat en förening genom vilken ett inflytande kan utövas — således inte ett inflytande för den enskilde hyresgästen. Herr talman! Reservation nr 3 berör boendeinflytande i s.k. storkvarter. Det är centerns och miljöpartiets ledamöter i utskottet som står bakom denna reservation. Här behandlas boendeinflytandet vid bildande av gemensamhetsanläggningar i nybyggnadsfall. Ofta är det någon exploatör som exploaterar och bygger ett nytt bostadsområde, där vissa gemensamhetsanläggningar kommer till stånd och är färdiga efter det att de nya enskilda egnahemsägarna har förvärvat sitt hus och skall flytta in. De får en eller flera gemensamhetsanläggningar så att säga på köpet som de varken kunnat påverka utformningen av eller ansett sig ha intresse eller behov av. Vi anser att detta är fel, och ett sätt att komma till rätta med förhållandet är att låta organisationer för småhusägarna utöva detta inflytande. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 3.

Herr talman! I proposition 1988/89:77 som handlar om ändringar i fastighetsbildningslagen föreslås ändringar i syfte att effektivisera förrättningsverksamheten och ge ökat boendeinflytande vid inrättande och förvaltning av gemensamhetsanläggningar. Detta dubbla syfte är delvis motsägande, och därför krävs det här en balansgång. När det gäller miljöpartiets synsätt vill vi framför allt vidga de boendes inflytande. Miljöpartiet de gröna vill nämligen att alla skall ha största möjliga inflytande över sitt boende. Det är de boende själva som skall ha direktinflytande och ha möjlighet att genom egna insatser och åtaganden påverka sin boendemiljö och sina boendekostnader. Det är ju självklart att de boende —-i den mån de är hyresgäster — om de så önskar kan ge sina lokala, regionala eller centrala hyresgästföreningar rätt att föra deras talan. Det som frågan nu gäller är anläggningslagens 7 §. Vi vill att den skall utformas så att hyresgästerna själva eller genom frivillig samverkan i förening ges rätt att utöva inflytande över bildandet av gemensamhetsanläggningar. Jag vill därmed yrka bifall till reservation nr 1, där centerns, folkpartiets, moderaternas och miljöpartiets representanter i utskottet har avgett en gemensam reservation. Jag inbjuder övriga partiers representanter att stödja reservationen för att öka de boendes inflytande. För reservation nr 3 har Agne Hansson redan gett en god motivering. Jag vill bara yrka bifall till reservation 3. Slutligen när det gäller reservation nr 4, som handlar om att skapa en formell anknytning mellan fastighetsbildningslagen och naturresurslagen samt mellan naturresurslagen och minerallagstiftningen, har Viola Claesson i sitt anförande nyss givit motiv för detta. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Jag hoppas att jag härigenom har klargjort var mijöpartiet står när det gäller dessa frågor.